Fru talman! Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att samordningsnummer ska tilldelas och användas av korrekta skäl, för att missbruk med samordningsnummer ska upphöra och för att samordningsnummer som inte används ska plockas bort. En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran från en statlig myndighet eller vissa enskilda utbildningsanordnare tilldelas ett samordningsnummer om den begärande aktören i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer för att undvika personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller organisationer. Det stämmer att användningen av samordningsnummer i samhället ser annorlunda ut i dag jämfört med när systemet infördes år 2000. Samordningsnummer fyller fortfarande en viktig funktion genom att tillgodose myndigheters behov av en identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige. Men i dag har samordningsnumrens funktion även betydelse för personer som vistas i Sverige under en inte helt kortvarig tid och som har ett starkt behov av att ha en fungerande identitetsbeteckning för att kunna sköta sina vardagliga liv. Jag vill dock klargöra att ett samordningsnummer inte ger några rättigheter eller förmåner i sig. Det kan dock finnas ett behov av numret till exempel för en myndighets handläggning av olika ärenden. Uppgifter från folkbokföringen, om bland annat samordningsnummer, ligger ofta till grund för andra myndigheters beslut. Likväl fungerar samordningsnumren inte optimalt i dag. En bredare användning av samordningsnummer i samhället ställer också högre krav på systemet. Flera av de problem som är förknippade med samordningsnummer grundar sig i bristfällig identitetskontroll, och vid en ofullständig kontroll finns risker med en utbredd användning och acceptans av numret i samhället. Regeringen och Skatteverket har därför vidtagit en rad åtgärder. Skatteverket har tillsammans med andra myndigheter bland annat genomfört utbildningar i dokumentgranskning där fokus varit på hur man ska tolka information i äkta identitetshandlingar och utländska dokument. Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Skatteverket under 2018 infört en applikation som ska uppmärksamma om olika personer använder samma identitetshandling vid handläggning av ärenden som rör samordningsnummer. Skatteverket har också med anledning av ett annat regeringsuppdrag utrett vissa aspekter av systemet för samordningsnummer och har i sin redovisning av uppdraget bland annat analyserat risker vid tilldelning av samordningsnummer och hur sådana skulle kunna åtgärdas. Skatteverket lämnar även förslag om hur samordningsnummer som inte längre används i samhället bör hanteras. Ärendet bereds nu inom Regeringskansliet. Det krävs dock ytterligare åtgärder för att förändra och förstärka systemet med samordningsnummer. Regeringen beslutade därför den 5 september 2019 om kommittédirektivet Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen . I den statliga utredningens uppdrag ingår bland annat att utreda och lämna förslag om ett säkrare system för samordningsnummer för att tillgodose behovet för både enskilda och andra aktörer av en tillförlitlig och användbar identitetsbeteckning för personer som inte är eller har varit folkbokförda. Avslutningsvis vill jag även nämna att regeringen i budgetpropositionen för 2020 har föreslagit att Skatteverkets anslag ökas för att höja kvaliteten i folkbokföringen. I och med tillskottet kommer Skatteverket bland annat att kunna upptäcka, utreda och åtgärda fler fel i folkbokföringen.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Missbruket av samordningsnummer är omfattande och kräver omedelbara och verkningsfulla åtgärder. Det har pågått alltför länge. Flera myndigheter har i flera rapporter larmat om bristen på kontroll och om skadorna som tillfogas samhället. Förslag på ändringar har lagts fram, men regeringen har inte återkommit. I sitt svar hänvisar ministern till kommittédirektivet Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen , som regeringen beslutade om i september i år. Ja, det behövs verkligen ett krafttag för att folkbokföringen ska innehålla riktiga uppgifter. Fallet med Iraks försvarsminister, som är folkbokförd i Sverige under annat namn och uppbär diverse bidrag, har med all tydlighet visat att kontrollen har brustit på flera områden, inte bara folkbokföringen. Jag ser det som ett problem att det i kommittédirektivet står att det ska finnas ytterligare möjligheter att tilldela samordningsnummer utöver dem som redan finns i dag. Detta kommer att öka riskerna för missbruk. Det finns många områden där samordningsnumren används i brottsligt syfte. Penningtvätt och finansiering av terrorism är exempel. Samordningsnummer som tilldelas utan noggrann kontroll omöjliggör spårbarhet mellan brottsvinster och de kriminella som ligger bakom brotten. Detta gör Sverige till ett väldigt attraktivt land för förbrytare. Samordningsnummer på felaktiga grunder öppnar också för brottslighet mot välfärdssystemet. Oftast är det felaktiga arbetstillstånd, osanna intyg och oriktig folkbokföring som orsakar felaktiga utbetalningar. Det är skrämmande att vem som helst kan komma in i Sverige och ta del av den svenska välfärden utan att ha bidragit. Ministern säger i sitt interpellationssvar att hon vill "klargöra att ett samordningsnummer inte ger några rättigheter eller förmåner i sig". Nej, inte direkt, men i princip. Så här står det i Skatteverkets rapport En analys av samordningsnummer för beskattningsändamål : "Ett samordningsnummer ger i princip EU/EES-medborgare samma rättigheter till välfärdssystemet som ett personnummer. Arbetsinkomst som kopplas till ett samordningsnummer kan medföra arbetsbaserade förmåner och pensionsrätt för medborgare från samtliga länder, oavsett om arbetstillstånd finns och oavsett om samordningsnumret är baserat på äkta handlingar." Med andra ord kan man med mycket enkla medel få tillgång till sjukpenning, a-kassa, bostadsbidrag, pension eller allt tillsammans utan att ha rätt till detta. Är det då ansvarsfullt att fler ska ha samordningsnummer och att användningen av samordningsnummer i samhället ska öka?
Fru talman! Svaret på den frågan är nej. I dag kan en individ inte begära samordningsnummer själv, utan det kan bara gå via myndigheter. Ska man öka möjligheten att få samordningsnummer måste man samtidigt skärpa kontrollen. Det är helt uppenbart. Att bara öka användningen av samordningsnummer som det fungerar i dag utan att också genomföra en skärpning ska inte ske. Däremot har regeringen vidtagit en lång rad åtgärder för att minska fusket mot våra välfärdssystem. Det första vi gjorde när vi klev in 2014 var att tillsätta en utredning med Lars-Erik Lövdén för att titta på bidragsbrott och hur man kan motverka dem. Efter det har regeringen vidtagit en lång rad åtgärder vad gäller folkbokföring generellt och hur man kan tillskansa sig välfärdsförmåner som man egentligen inte ska ha men också specifikt vad gäller samordningsnummer. En av de saker vi har gjort med samordningsnummer är att öka medvetenheten om att man behöver kontrollera. Den enskilda myndighet som vill att en person ska ha ett samordningsnummer har en skyldighet att kontrollera att id-handlingarna är äkta. Skatteverket, som bara ska utfärda samordningsnummer och inte kontrollera, har undervisat andra myndigheter i hur man kontrollerar det här. Detta har haft effekt. Jag ska ta två exempel. Före den här utbildningen avslog Transportstyrelsen på fordonsområdet 28 ansökningar under hela året 2017; år 2018 avslog man 238 ansökningar. På körkortsområdet avslogs 2017 37 ansökningar; år 2018 avslogs 317. Hittills i år har ytterligare 275 ansökningar avslagits. Det är alltså uppenbart att åtgärden har haft effekt. Ytterligare en åtgärd som kan minska risken för att detta går fel till är att Skatteverket har utarbetat en ny applikation för att uppmärksamma om man använder samma handling. Dessutom har vi tillfört särskilda resurser för Skatteverket för att man ska kunna upptäcka felaktigheter i folkbokföringen och kontrollera. I Regeringskansliet tittar vi nu på ytterligare åtgärder för att på kort sikt kunna skärpa systemet med samordningsnummer. Vi har även en utredning som mer långsiktigt ska se över systemet. Därutöver har regeringen vidtagit en lång rad åtgärder för att generellt sett begränsa möjligheterna till fusk med våra välfärdssystem. Folkbokföringsbrott har återinförts. Skatteverket kan göra spontanbesök för att kontrollera folkbokföringen. Man kan avregistrera falska identiteter i folkbokföringen. En lång rad andra åtgärder har vidtagits. Det här är ett viktigt område. Regeringen har jobbat intensivt med frågan sedan vi kom i regeringsställning och kommer att fortsätta det arbetet.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Jag tar det som ett löfte om att inga uppluckringar kommer att ske gällande möjligheten att få samordningsnummer innan man verkligen har skärpt kontrollen och kan försäkra att de som får samordningsnummer har fastställd identitet. Det är bra att börja från rätt sida: först eliminera alla möjligheter för kriminella att bedriva verksamhet och sedan ge EU och EES-medborgare möjlighet att själva begära tilldelning av samordningsnummer, som det föreslås i kommittédirektivet. Jag är orolig över att denna möjlighet kommer att öppna för ännu mer missbruk, trots de åtgärder som ministern nyss berättade om. I kommittédirektivet står att man måste underlätta för EU och EES-medborgare att komma till Sverige och kunna vara verksamma här. Men det finns flera sätt att locka dessa medborgare hit. Det handlar till exempel om den fina naturen och det välordnade samhället. Tyvärr har den senaste tidens växande kriminalitet med väpnade rån, sprängningar och skjutningar minskat Sveriges attraktionskraft. Mycket av det beror på att vi inte har koll på vem som kommer in i landet. Vi har alldeles för många exempel på EU-medborgare från unionens fattigaste länder som tas till Sverige av skrupelfria ligor för att begå brott, tigga eller prostituera sig. Dessa människor utnyttjas grovt. Oftast skickas de tillbaka till hemlandet efter det att de har erhållit samordningsnummer, och detta nummer används för att begå diverse brott. Det handlar om penningtvätt, välfärdsbedrägerier och så vidare. Det är oansvarigt att underlätta för erhållande av samordningsnummer innan annan lagstiftning har kommit på plats, till exempel nationellt förbud mot tiggeri, möjlighet att utvisa EU-medborgare som begår grova brott i Sverige etcetera. I stället bör kontrollen skärpas och tilldelningen av samordningsnummer bli ännu mer restriktiv. Nu finns det sajter på nätet på olika språk som ger tips om hur man får ett samordningsnummer i Sverige. Ministern nämnde ingenting om hur man ska kolla att anställningsbevis är riktiga och ordentliga. Ministern nämnde hur man har förbättrat sina rutiner vid Transportstyrelsen. Men det är fortfarande inte tillfredsställande. Fortfarande går det att köpa en skrotbil och registreras som ägare till den och som resultat av detta få ett samordningsnummer utan att behöva inställa sig vid myndigheten. Man kanske har blivit skickligare på att sålla bort de värsta förfalskningarna av pass. Men uppenbarligen är man inte tillräckligt bra, eller så är förfalskarna väldigt skickliga. Det är inte meningen att systemet med samordningsnummer ska fungera som en magnet för brottslingar och bedragare. Jag tror att de generösa bidrag som människor får i Sverige gör att många försöker ta sig hit för få ta del av dessa. Jag undrar om statsrådet kan tänka sig att strama åt reglerna för bidrag.
Fru talman! Jag delar helt Boriana Åbergs uppfattning att vi inte kan göra det lättare att få samordningsnummer om man inte samtidigt skärper kontrollen så att människor har korrekta identitetshandlingar. Personlig inställelse är absolut en av de frågor som man kan titta på om det är så att en person själv ska kunna begära att få ett samordningsnummer. Jag delar helt den uppfattningen. Samtidigt får Sverige kritik från kommissionen för att det kan vara svårt för EU-medborgare och EES-medborgare att få ett samordningsnummer. Jag känner själv till en schweizisk medborgare som inte lyckades få ut sitt samordningsnummer i Sverige. Det gör livet väldigt krångligt för de laglydiga EU-medborgare som har ett arbete i Sverige. Det är svårt att kunna öppna ett bankkonto och få ut sin lön till exempel om man inte har ett samordningsnummer. Det är viktigt att det fungerar. Men då måste också kontrollen vara central. För mig som socialdemokrat är detta att vi har ordning och reda i våra välfärdssystem helt grundläggande. Att människor kan få stöd under de perioder i livet när de behöver det, till exempel om de blir sjuka, arbetsskadade eller arbetslösa, bygger på att det finns goda kontroller så att människor inte kan fuska sig till de stöden. Mycket av det fusk vi nu ser i Sverige är därutöver kopplat till den företagsverksamhet som finns inom välfärdssystemen eller det offentliga. Vi ser tyvärr alltför många uppmärksammade fall på fusk inom assistansersättningen men också fusk med olika former av anställningsstöd. Där är det viktigt att ha god kontroll av de företag som tyvärr i dagsläget fuskar med de offentliga stöden. Samtidigt är det viktiga åtgärder. Därför är det otroligt viktigt att vi har kontroll och lägger ned tillräckligt mycket med resurser på detta. Det första regeringen gjorde var därför att tillsätta en utredning för att se hur man kan begränsa möjligheterna till fusk. Regeringen har sedan dess också vidtagit en lång rad åtgärder för att stävja missbruket.
Fru talman! Jag hann inte säga allt i mitt förra anförande. Jag vill gärna fråga statsrådet om hon är beredd att vidta åtgärder så att reglerna för vem som får bidrag eller inte stramas åt och att man inför ett system där människor kvalificerar sig för att ta del av den svenska välfärden. Det skulle vara väldigt begränsande för all sorts brottslighet med våra välfärdssystem. Den socialdemokratiske socialministern Gustav Möller myntade begreppet: Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket. Nu kan man säga att skattekronorna går direkt till kriminella med hjälp av missbruket av samordningsnummer. Jag hoppas verkligen att ministern menar allvar och att alla förslag på åtgärder som kommer i diverse utredningar för hur man ska stävja välfärdsbrottlighet och annan brottslighet blir verkliga lagar och att det sker skyndsamt. Missbruket av skattemedel är ett hån mot alla som går till jobbet varje dag, gör rätt för sig och betalar skatt. Vi vet att Skatteverket är mycket effektivt när det gäller kontakterna och förehavandena med laglydiga medborgare. Nu krävs det att samma effektivitet tillämpas när det gäller tilldelningen av samordningsnummer. Skatteverket behöver alla förutsättningar att förebygga, utreda och beivra brott. Invandringen behöver också minskas radikalt. Det har uppdagats att personer som har sökt asyl har fått flera identiteter. Av 700 000 utfärdade samordningsnummer har 150 000 blivit personnummer. Resterande drygt en halv miljon vet man ingenting om.

Fru talman! Jag vill tacka för interpellationen. Boriana Åberg tar upp en oerhört viktig fråga. Vi ska ha ordning och reda i våra välfärdssystem. Därför måste vi säkerställa att de identiteter och den folkbokföring som finns i Sverige fungerar på det sätt som de ska. Där är samordningsnumren ett problem. Här behöver lagstiftningen skärpas. Det är viktigt att myndigheter fortsätter arbeta på det sätt som de gör i dag för att öka kontrollen av de samordningsnummer som delas ut i dag. Därutöver tittar vi på Finansdepartementet på vilka åtgärder vi kan vidta därutöver, både kortsiktigt och långsiktigt, för att stärka kontrollen av systemet med samordningsnummer. Samtidigt är det viktigt att titta på resultatet av den utredning under ledning av Sven-Erik Österberg som nyligen kom vad gäller fusk i välfärdssystemen. De drog slutsatsen att av det samlade välfärdsfusket i Sverige är det en liten del som kommer just från samordningsnummer. Det är viktigt att inte tappa fokus på de andra delarna. Ja, vi ska göra mycket, och vi ska göra mer. Vi ska ha bättre ordning och reda i samordningsnumren. Men vi måste också jobba mot de andra frågorna. Där finns det mer pengar att hämta. Där är läckaget större i våra välfärdssystem. Det är viktigt att ha ett brett fokus så att vi inte bara fixerar på samordningsnumren. De är ett problem. Men det är viktigt att vi också jobbar mot den generella folkbokföringen. Där är de brott som regeringen har infört samt kontroller och utökade resurser till Skatteverket viktiga. Därutöver har Skatteverket fått helt nya verktyg. Vi har nu ökade krav på att Skatteverket ska utbyta information mellan till exempel folkbokföringen, id-verksamheten och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet. Det är ett område där regeringen jobbar med full kraft för att minska möjligheten att fuska med våra välfärdssystem.